Herr talman! Självfallet vill jag gärna understryka att det har gjorts väldigt mycket på detta område de senare åren. Men det är inte i paritet med vad som ändå förekommer på området. Vi har fått en mängd tekniska hjälpmedel till polisen och vi har fått ett ökat antal polistjänster. Men det är dock inte tillräckligt. Det har tidigare i kammaren anförts varför det krävs så mycket av ytterligare resurser till polisen.

Det förekommer sådana här rapporter från alla möjliga olika håll. även om det finns risk för generalisering tror jag att det i dessa rapporter finns mycket av sanning. Vad beträffar TV-övervakningen vid Centralen förhåller det sig tyvärr så att den inte når överallt, och den når framför allt inte platsen utanför Centralstationen. Det behövs därför mycket litet för att äldre människor, som skall göra resor, skall bli skrämda. Men självfallet skall vi alla medverka till att informera dem om vad som görs för att skapa ökad trygghet, det är jag helt överens med justitieministern om.

Herr talman! Jag skulle kunna, eftersom statsrådet och chefen för justitiedepartementet inte har möjlighet till det, ha nöjt mig med att yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill emellertid lämna en liten upplysning till herr Wennerfors vad beträffar Centralstationen. Statsutskottets tredje avdelning har vid ett par tillfällen studerat polisverksamheten vid Centralen. Där finns en TV-kamera som sveper över entrén. Med tanke på vad den tekniska utrustningen på Centralen betytt för ordningen skulle det vara bra om fler av riksdagens ledamöter fick se de arrangemang som haft så stor effekt. Eftersom polisdistriktsindelningen också togs upp vill jag framhålla att det inte dröjer så många veckor, för att nu komma med en tidsangivelse som inte är så där alldeles exakt, innan herr Wennerfors får möjlighet ta del av ett betänkande där frågan behandlas. Den efterfrågade utredningen håller alltså på att slutföra sitt arbete. I övrigt har jag inget att tillföra debatten.
Herr talman! Jag vill upprepa att det säkert var en mycket klok åtgärd att införa TV-övervakning på Centralstationen, men när man träffar människor som säger att de inte vill resa med pendeltågen därför att de inte vågar gå in på Centralstationen, måste det väl även göra intryck på såväl herr Bergman som justitieministern. Det här är kanske bara en början. Vi får hoppas att vi genom information och genom en ökad bevakning kan skapå större trygghet för människorna. Detta är alltså ett vittnesbörd om situationen för de människor som är ängsliga och som känner otrygghet. Vi måste vidta åtgärder. Ett sätt är att öka antalet poliser som kan hjälpa till att skapa trygghet. Justitieministern tycker att han för riksdagen framlagt ett förslag som omfattar synnerligen många polistjänster, men landets polischefer anser att det behövs nära 2 300 tjänster medan justitieministern föreslår 400. Det är en mycket stor skillnad. När rikspolisstyrelsen föreslår ca 900 tjänster gör den det som vi alla känner till, därför att den vet att den tvingas pruta. Jag anser alltså att behovet är avsevärt mycket större än vad departementschefen anar.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva tjata om Centralen, men förr när det enbart var personell bevakning var det verkligen besvärligt. Genom tekniska hjälpmedel har det hänt mycket i form av ökad trygghet och ökad ordning samt större effektivitet. Om var och en i varje ögonblick skall känna trygghet i fråga om allt som kan tänkas hända måste det finnas en polis för varje resenär. Med den kolossala trafikantökningen på Centralen till följd av bl.a. pendeltågen som är ett populärt färdmedel — få är tydligen så rädda som herr Wennerfors” kanske begränsade umgänge — är det omöjligt att klara situationen med enbart personell bevakning. Vi klarar dock proble met mycket bättre med de tekniska hjälpmedlen. Detta är det verkliga förhållandet. Gör ett besök på Centralen, herr Wennerfors, och jag tror att Ni får en helt annan uppfattning.

Herr talman! Det var ett par uttryck i justitieminister Geijers anförande som jag gärna vill ta fasta på, eftersom jag fick en känsla av att justitieministern trots allt ser ganska sangviniskt på situationen när det gäller rättstryggheten och kriminalvården. Enligt min mening räcker det inte att trösta sig med att brottsutvecklingen i jämförbara västeuropeiska länder företer i stort sett samma trend som här i Sverige. I och för sig skulle jag emellertid inte fästa mig så mycket vid det, eftersom det är ett argument som regeringen alltid använder sig av. Man brukar säga att utvecklingen är likadan eller sämre i andra länder. Jag skulle inte fäst mig vid det, om vi inte i höstas hade fört en liten debatt om dessa frågor i denna kammare i justitieministerns frånvaro. Den nyutnämnde statsministern Olof Palme angav då något av en riktlinje för hur han såg på rättsfrågorna. Han antydde att målsättningen när det gällde ordningshållningen på öppna platser, gator, torg och tunnelbanor var att vi skulle ha en nöjaktig ordningshållning — och det räknade han med att polisen skulle kunna upprätthålla. Mot den bakgrunden vill jag här anlägga några allmänna synpunkter på detta problem, synpunkter som vi har dragit upp i en partimotion från moderata samlingspartiet. De senare årens debatt på detta område har i huvudsak gällt fångvårdens utformning, inte minst det traditionella sanktionssystemets ändamålsenlighet, kriminalvårdens organisation, hur fångvårdsanstalterna skall se ut och liknande frågor. Såvitt jag förstår har debatten varit önskvärd, nyttig och välgörande. Däremot har brottslighetens andra sida, alltså inte de straffade utan deras offer, endast blivit föremål för ett ganska förstrött intresse. Jag kan också uttrycka det på annat sätt. I kriminalvårdsdebattens kölvatten har det ansetts vara en radikal, framsynt och samhällstillvänd uppfattning att fråga om det över huvud taget finns någon anledning att straffa brottslingen. På en del utrerade, extrema håll har man t.o.m. gått så långt att man sagt att tjuven är en produkt av det kapitalistiska systemet och att brottsbalken är något av en klasslagstiftning. Sådana uttalanden behövde vi strängt taget inte fästa oss vid, men man tar dock med särskild uppmärksamhet del av vad justitieministern säger i det fallet. Herr Geijer har ju också visat sitt ungt radikala och samhällstillvända sinnelag genom att som ett bidrag till debatten göra uttalanden, vilka har uppfattats som om han ifrågasatte domarkårens förmåga att fälla rättvisa domar. Visserligen tror inte justitieministern att det finns någon medveten politisering i dömandet, men enligt tidskriften Juristnytt/Samhällsvetaren har han sagt att det ändå finns omedvetna värderingar, som beror på att vi är beroende av våra samhällsvärderingar.

Den elementära rätten till trygghet mot övergrepp borde om något vara en jämlikhetsfråga, och denna tankegång var också herr Wennerfors inne på i sitt anförande. Ty vad är det för människor som i främsta rummet blir lidande av ett samhälle med tilltagande brottslighet och rättsotrygghet? Vilka är det som känner denna otrygghet på satorna i Stockholm och naturligtvis även i andra städer — Stockholm är inte alls något unikt fall i detta avseen de. Det är ofta inte de som transporterar sig själva i egna bilar. Det är i stället de ensamma pensionärerna som färdas med tunnelbana och andra kollektiva transportmedel. Det är ofta de ekonomiskt och socialt mindre lyckligt lottade i samhället som konfronteras med denna avigsida av samhället. Om vi skulle undersöka — departementet kanske redan gjort det — den sociala tillhörigheten hos de människor som blivit utsatta för olika former av övergrepp på öppen gata, skulle vi kanske finna att de till oproportionerligt stor del tillhör de inkomstsvaga grupperna i samhället. Man har under den senaste tiden lett ironiskt åt diskussionen om lag och ordning och till och med ansett att den är komisk. Lag och ordning har blivit begrepp som anses ha en reaktionär biton, och tanken förs ofta över till Amerikas förenta stater, till segregation och dylika företeelser. Det har gått så långt att många svenska politiker inte vågar ta själva begreppet i sin mun. Jag tror emellertid att den vanliga människans krav på lag och ordning inte har något med reaktionära åsikter att göra. Brist på lag och ordning är inte alls något komiskt eller något att ironisera över. Den brottsstatistik för de senaste åren som det då och då har bollats med i denna kammare är ingen uppbygglig läsning. Herr Mundebo har tidigare angivit några siffror från brottsstatistiken. Herr Geijer vill inte trötta kammarens ledamöter med en siffermässig beskrivning över brottsutvecklingen, men jag anser ändå att det finns anledning att till protokollet få antecknat några siffror innan vi skrider till beslut om anslaget till polisväsendet. Under 1960-talet har antalet brott mot brottsbalken ökat med ungefär 8 procent om året. För 1968 redovisas en ökning med 16 procent i förhållande till 1967. Under 1969 kan vi, vilket klart skall inregistreras — jag återkommer till det — notera en nedgång med 15 Av brottsbalksbrotten ökar våldsbrotten markant och så är också fallet med brottens brutalitet. år 1950 var antalet misshandelsbrott något över 7 000, medan den preliminära siffran för 1969 uppgick till över 16 000. Efter 1968 är ökningen av antalet våldsbrott särskilt markant. De våldsbrott som uppvisar den största ökningen är misshandel och våld mot tjänsteman, ett i och för sig anmärkningsvärt och oroväckande förhållande. Om man å andra sidan granskar brottsstatistiken för hela 1960-talet, ser man att den största ökningen återfinns inom kategorin rån och grovt rån, vilken uppvisar en ökning på inte mindre än 100 procent. Jag har tagit fram dessa siffror därför att jag gärna vill ställa dem i relief till de magra tröstens ord, som justitieministern menade sig fälla när han påpekade att situationen var i stort seti likadan i andra länder. Det är emellertid ingen tröst för dem som utsätts för misshandel. Den relativa förskjutningen mot grövre brottslighet kan också illustreras genom en jämförelse mellan utvecklingen av tillgreppsbrotten och brotten mot frihet och frid. Mellan åren 1961 och 1968 ökade den förra kategorin brott med ca 50 procent. Det kanske inte var så farligt. Men den senare kategorin — alltså våldsbrotten — ökade under samma period med 400 procent! Jag tycker — vilket jag också sagt tidigare — att det är riktigt att redovisa den nedgång på 1,5 procent av antalet begångna brott som skett under 1969. Men den minskningen bör också få sin förklaring. Den hänför sig i första hand till perioden februari—maj, då man kan iakttaga en kraftig nedgång av antalet anmälda brott. För årets övriga månader ligger däremot siffrorna klart över vad som redovisats för motsvarande månader under 1968. Jag tror inte det råder någon som helst tvekan om att denna nedgång direkt sammanhänger med polisens stora pådrag, bl.a. för narkotikaspaning under samma period. Man har också tidigare gjort den erfarenheten att antalet brott brukar minska — och skall minska — med ökad aktivitet från polisens sida. Det måste ju vara vår uppgift — jag hoppas att justitieministern delar denna uppfattning — att konservera en situation där brottsligheten tenderar att minska i stället för att öka. Då kommer man inte ifrån sambandet mellan å ena sidan de insatser som vi är beredda att göra för att stärka polisen och dess resurser och å andra sidan utvecklingen av brottsligheten. Det är alltså mot denna bakgrund som moderata samlingspartiet i sin motion och nu i sin reservation har föreslagit en ytterligare förstärkning med 300 polistjänster och 40 kvalificerade biträdestjänster utöver regeringens förslag. Självfallet anser vi inte inom moderata samlingspartiet att en förstärkt polis utgör ett slags patentmedicin som uteslutande skall intagas för att man skall komma till rätta med kriminaliteten. Jag vill gärna understryka att samhällsinsatser också behövs på alla andra områden för att åstadkomma förbättringar i detta sammanhang, exempelvis inom utbildningen, den kriminologiska forskningen, ungdomsvårdssektorn och liknande områden. Det är nödvändigt om vi i framtiden skall uppnå positiva resultat. På den punkten är vi alltså, tror jag, helt ense, justitieministern och moderata samlingspartiet. Men dessa insatser får inte innebära att vi inte satsar tillräckligt på en förstärkning av polisen, även om man åberopar brist på pengar, och jag vet inte riktigt hur justitieministern ser på sina möjligheter att få ut pengar av finansministern för det här ändamålet. Det är alltså mot denna bakgrund som jag också vill understryka det bifall till reservationen 3 b som herr Wennerfors redan hemställt om.
Herr talman! Låt mig först säga att jag visst inte ser sangviniskt på utvecklingen när det gäller brottsligheten. Jag markerade detta genom att säga att jag tror att vi på kort sikt måste räkna med en ökning av brottsligheten i fortsättningen. Vad jag egentligen riktade mig mot i mitt förra anförande var faran i att man genom överdrivna beskrivningar bidrar till att skapa en oro, särskilt hos gamla människor, för hur förhållandena är och därmed ger en bild av brottsligheten som inte stämmer riktigt med verkligheten. Herr Holmberg tog upp ett yttrande av mig som han citerat från en tidning. Detta uttalande står jag för eftersom jag fått se det innan det kom i tryck, men jag vill säga att man många gånger får finna sig i att det valsas runt med påståenden som inte stämmer med vad som egentligen sagts. Men det som herr Holmberg tog upp hör kanske ändå inte riktigt ihop med denna debatt. Jag delar givetvis herr Holmbergs och andra talares uppfattning att det är oerhört viktigt att vi gör stora ansträngningar för att människor skall kunna känna trygghet. Det är också viktigt att vi gör ytterligare ansträngningar för att det skall bli ordning och reda i samhället. Det finns emellertid en sak i denna problematik som är besvärlig när det gäller brottsligheten. Vi vet faktiskt inte så mycket om hur brottsligheten uppkommer. Detta kan förefalla egendomligt med hänsyn till att brottslighet inte är någonting nytt, men det tycks som om forskningen hittills inte har varit inne på riktiga banor eller avsatt resultat som vi direkt kan använda. Forskningen är ingenting som ger utdelning på kort sikt, men jag vill nämna det eftersom det är väsentligt att vi vet vad vi skall göra. Jag vill hänvisa till att det i statsverkspropositionen föreslås en kraftig ökning av anslaget till kriminologisk forskning, från 300000 till 400 000 kronor om året. När vi diskuterar våldsbrotten sär skilt i de stora städerna, främst Stockholm, visar det sig att vi inte heller beträffande dessa vet vilka som begår brott. Jag vill här nämna en intressant sak. Utredningen för bekämpande av ungdomsbrottsligheten har i dagarna från departementet begärt ett anslag för att göra en undersökning av vilka det är som råkar ut för våldsbrott i Stockholm och vilka som har begått brotten, allt detta i syfte att få fram en klarare bild av våldsbrottsligheten. Innan så skett bör vi nog vara litet försiktiga just med talet om att man inte efter mörkrets inbrott kan gå ut på gatorna utan att bli nedslagen.

Jag ställde den direkta frågan, om man på kvällarna kunde gå ut på gatorna utan att bli nedslagen. Polismännens på långvarig erfarenhet grundade uppfattning var att de personer som råkade i slagsmål och som blev nedslagna var just sådana som tillhörde den kriminella kategorin, den kategori som gjorde upp sina mellanhavanden inbördes. Kanske var det även fråga om lättsinniga personer som givit sig ut i storstaden för att ha en s.k. helafton och som då råkat i dåligt sällskap. Men sådant har man ju själv möjlighet att gardera sig mot. Jag vill alls inte påstå att detta är sista ordet. Vi bör nog kunna få fram värdefulla och intressanta uppgifter av den utredning som jag nämnt och som vi avser att tillstyrka anslag till.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att den utredning som justitieministern talade om kommer till stånd så att man verkligen kan få klart för sig vilka som i första hand drabbas av våldsbrotten. Vilka som begår dem har man bättre reda på. Vad jag emellertid vill vända mig emot i justitieminister Geijers anförande är hans uttalande om att vi bör vara försiktiga med överdrivna beskrivningar av brottsligheten så att inte människor blir skrämda. Jag håller med herr Geijer om att det inte finns någon anledning att överdriva i detta fall. Men vad som är värre är att den beskrivning av den aktuella situationen som bl.a. herr Wennerfors har givit är sann. När det finns, som herr Geijer själv sade, anledning att till ledningen för Klara och Katarina polisdistrikt i Stockholm ställa frågan om man över huvud taget vågar gå ut på kvällen, då är det ju något fel i grunden. Det måste ändå betraktas såsom en elementär rättighet att alla människor, oavsett sin personliga situation, under alla dygnets 24 timmar skall kunna röra sig var som helst i staden på vilken gata de vill. Nu tror jag att svaret till justitieministern var litet överdrivet, ty vi vet — det gör också justitieministern — att det finns gator och gränder och gula gångar på Söder och i Gamla Stan och även i Klara — som visserligen nästan är rivet numera — där man inte bör eller kan röra sig efter mörkrets inbrott. Låt mig sluta med att erinra om att Stockholm, även om det inte är unikt, är det allvarligaste fallet. Här begicks under de första 10 månaderna 1969 inte mindre än 39 procent av alla rån, 34 procent av alla hemfridsbrott och 30 procent av alla rån där skjutvapen användes. Det är ingen överdriven beskrivning. Det är en sorglig skildring av ett aktuellt läge.

Herr talman! Bara några få ytterligare synpunkter i all korthet. Jag har deltagit förut i debatter kring kriminaliteten och polisverksamheten vid åtskilliga tillfällen här i kammaren, och jag kan därför egentligen hänvisa till vad jag sagt tidigare, framför allt i en interpellationsdebatt här i höstas om våldsbrottsligheten. Jag hade riktat min interpellation till justitieministern, och vi behandlade då ganska utförligt hela detta problemfält. Vad jag då bland annat försökte intressera justitieministern för var en vetenskaplig utredning av sammanhangen mellan de ekonomiska förlusterna genom brottsligheten å ena sidan och kostnaderna för polisverksamheten å andra sidan. Herr Holmberg sade nyss att om man förstärker polisverksamheten får man mindre brottslighet. Med all sannolikhet förhåller det sig så, men detta borde man då kunna fånga in rent vetenskapligt. Social och ekonomisk expertis borde kunna sättas in på denna fråga. En dylik undersökning skulle kunna ge en viss belysning av hur vi bör dimensionera polisverksamheten för att tränga tillbaka brottsligheten, var vi skall sätta in de rent polisiära åtgärderna o. s. v. Justitieministern nämnde det samarbetsorgan som finns för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Jag ser nu att han beklagligt nog tydligen för någon votering måst gå över i första kammaren, eftersom han lämnat denna kammare.

Jag kopplade nämligen genast ihop detta organs existens och promemorian med justitieministerns yttrande nyss att problemet med brottsligheten i samhället bl.a. är en socialpolitisk fråga med mycket vidare aspekter än den rent polisiära. Jag tycker att man skulle försöka få till stånd ett vidgat, intensivare och djupare samarbete mellan å ena sidan de socialvårdande myndigheterna och å andra sidan polisen. Sådan verksamhet existerar ju, men den borde alltså utvidgas. Det finns, som jag redan har framhållit, en promemoria härom med förslag till ersättning av de båda cirkulären beträffande främjande av samarbetet mellan socialvården och polisverksamheten.

En rad ytterligare uppgifter som nu åvilar polisen skulle nog kunna läggas på andra organ. Det har sagts att rikspolisstyrelsen beräknar att 500—600 man skulle kunna frigöras på detta sätt. Det vore inte ett dåligt »tillskott> till de rent polisiära personalresurserna som man alltså skulle kunna få, om man kopplade bort en del uppgifter, som strängt taget inte hör till polisverksamheten, och som sagt starkare renodlade denna verksamhet.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på vad som har anförts från olika håll, både från dem som försvarar utskottsutlåtandet och från justitieministern. När man gör detta kan man tro att allt i grund och botten är bra. Det kanske det är. Jag skall dock be kammarens ledamöter att lyssna på vad jag skall berätta om en händelse som har inträffat en halv mil från den plats där jag bor. Vi har hört i radio och TV och läst i tidningarna om ett mycket upprörande fall. En pojke på 17 år, som inte gjort någon människa förnär, en oerhört fridsam pojke med mycket gott omdöme, kom i vägen för några »herrar» från Kristianstad. De skulle in på ett diskotek men blev av innehavaren vägrade tillträde därför att han inte ansåg det lämpligt att släppa in dem. De erbjöd sig då att strypa innehavaren, men därav blev ingenting. Den unge pojken stod emellertid i vägen för dem och togs därför under behandling. Därefter kom polisen och tog med sig alla tre i en bil. När man närmade sig Simrishamn ville den som hade anmält busarna ta tillbaka sin anmälan och sade: »Jag bryr mig inte om det.» Så kördes de alla hem och släpptes. Därmed trodde man att allt var väl. Den unge pojken bodde 600—700 meter från den plats där polisen släppte av dem. Han skulle gå hem. Hans mor är död sedan ett år tillbaka, hans far är på sjön och han har som sagt aldrig förnärmat en människa. Den störste av busarna följde med honom ungefär 200 meter. Bakom en busstation slog han ned pojken med ett enligt sina egna uppgifter mycket kraftigt slag. När pojken på vacklande ben kom upp igen slog han till honom med ytterligare ett kraftigt slag. Sedan slängde han pojken över ett räcke, där denne hamnade under några granar och där han hittades dagen efteråt död. Jag vet inte hur detta stämmer med de fridslagar som en gång gällde i Sverige, men jag vill ärligt och klart säga ifrån att hade människorna där nere fått göra vad de ville hade det nog varit synd om dessa Kristianstadsbor. När de hade utfört sin bedrift stack de alla till Kristianstad. Polisen tog sedan gärningsmannen och vallade honom på brottsplatsen. Han gick oberörd omkring och pekade litet här och litet där. Sedan fick han följa med till staden och man sade: »Ja, det är ju grovt vållande till annans död, men vi måste släppa honom ty han kan inte få något större straff för detta.» Herr talman! Jag är upprörd och många med mig.

Herr talman! »Vårt aktuella läge är besvärligt>, sade generaldirektören Torsten Eriksson i kriminalvårdsstyrelsen vid kriminalvårdsmötet i Stockholm förra året. Generaldirektör Eriksson framhöll vidare bl.a.: Vi har inte alls lyckats få det grepp om vårdproblemen som vi eftersträvat. Vi hämmas inte bara av knappheten på medel utan även av bristande möjligheter att utnyttja medlen. De flesta människor vi har inom anstaltssektorn är människor som behöver en mycket kvalificerad form av vård, och den vården kan vi alltför ofta inte ge dem. Vi har inte de behandlingsresurser som krävs. Denna rätt dystra bild, som målades upp av chefen för kriminalvårdsstyrelsen, kommer inte alls fram i justitiedepartementets huvudtitel. Huvudtitlarna ger ju numera mycket knapphändiga redovisningar av läget inom olika sektorer av samhällsverksamhet. Det brukar vara redovisningar av de förbättringar som gjorts och planerats, men de kvarstående problemen tar man inte alls eller endast i förbigående upp. Problemen inom denna vårdsektor är eljest många. Anstaltsorganisationen är delvis föråldrad och det finns inte alls tillräckligt med kvalificerad personal. Dessutom — och detta är kanske viktigare — vet vi mycket litet om brottsligheten och dess orsaker, om kriminalvårdens mål, inriktning och utformning. Vi har under senare år börjat få en kriminalvårdsdebatt, en debatt med många intressanta inslag, en debatt som vi måste föra djupare. Från folkpartiets och centerpartiets sida har vi inom statsutskottet förordat en parlamentarisk utredning rörande kriminalvårdens lämpligaste framtida inriktning, dess plats i samhällsutvecklingen och dess andel av resurserna. Kriminalvårdsstyrelsen och statskontoret har i en gemensam skrivelse begärt en organisationsöversyn av kriminalvården, ett förslag som således ligger i linje med reservanternas yrkande. Vi menar, för att citera en mening ur en motion i denna fråga, att »en fast styrning måste ske av reformvilja, forskningsinsatser, behandlingsmetoder och ekonomiska resurser». Denna satsning måste följas upp och åtgärderna värderas. Det är en uppgift som lämpligen bör ankomma på en parlamentariskt förankrad utredning. Frågan är, som det sägs i reservationen, av sådan natur att den bör ha nära anknytning till medborgarnas värderingar och till en levande opinion. Utskottsmajoriteten nämner i förbigående en del pågående utredningar och åtgärder för att förbättra planeringen av den kriminologiska forskningen. Det är tacknämligt att en sådan planering äntligen igångsatts, men vi kan inte vänta med utredningsarbete tills vi får resultat av denna forskning, utan det måste börja nu. Det är angeläget att vi får en bättre, på ingående överväganden och utredningar grundad kriminalvårdspolitik under kommande år. Vid denna punkt föreligger också ett yrkande som gäller medelsanvisningen till kriminalvårdsstyrelsen. Det är alltså även här fråga om hur mycket personal som bör tillföras ett verk. Kriminalvårdsstyrelsen har begärt en förstärkning med 26 tjänster, medan departementschefen stannat vid fyra. Det är en ovanligt hård begränsning. I en reservation förordas ytterligare fem tjänster, varav tre för handläggande personal och två för övrig personal. Det önskemålet kan förverkligas genom en anvisning av ytterligare 225 000 kr. Detta är åtminstone en viss del av de 15 tjänster som kriminalvårdsstyrelsen med utförlig specialmotivering prioterat i sina petita. Herr talman!

Herr talman!

Herr Mundebo har nyss varit inne på samma ämne, och jag kan i långa stycken instämma i herr Mundebos uttalande och även i den kritik han har riktat mot kriminalvården, avseende de resurser som samhället i dag ställer till förfogande för kriminalvården. Vi har också delvis varit inne på detta under den debatt som rörde polisen. I det sammanhanget sade justitieministern något som jag gärna vill citera: »Jag vill satsa på en effektivare och humanare kriminalvård.> Det är ett ut talande som jag tror att flertalet av oss, om inte rent av alla, instämmer i. I det sammanhanget hade jag velat rikta en fråga till justitieministern, som har varit nödsakad att lämna kammaren. Jag vill ändå läsa in min fråga och dess motivering i protokollet, till den verkan det hava kan. Justitieministern har på senare tid vid flera tillfällen ute i landet uttalat att vi icke skall bygga flera Kumlaanstalter, detta enligt vad tidningar och TV har förmedlat av hans uttalande. Det förefaller mig vara ett alltför lättvindigt sätt av landets justitieminister att uttala sig så i denna sak. Han vinner en lättköpt sympati i vissa kretsar med ett sådant uttalande. Nu frågar jag: Har justitieministern uttryckt sig på det sättet eller har massmedia underlåtit att ge oss den kompletterande motivering som justitieministern eventuellt har kommit med till sitt uttalande?

Eftersom det är lagen och rättstilllämpningen som drar upp gränsen för vad som är tillåtet och otillåtet i olika hänseenden skulle det i och för sig vara en ganska enkel sak att stryka ett streck över lag och rätt, att avkriminalisera allt och alla och därmed avskaffa behovet av fångvårdsanstalter. Men så enkla möjligheter står inte de samhällsansvariga till buds och allra minst den som i egenskap av justitieminister är landets högste rättsvårdare: >»Land skall med lag byggas» hette det en gång i den gamla landskapslagen. Fortfarande gäller att samhället bygger på lag och rätt som reglerar våra skyldigheter, våra rättigheter, vårt ansvar för var andra, vår ömsesidiga hänsynsskyldighet mot varandra. Ju mer komplicerad den yttre verkligheten blir, desto mer regleras i lag och rätt formerna för tillvaron. Ett talande exempel på detta är väl trafikområdet. Det har under de senaste decennierna blivit föremål för en alltmer omfattande och detaljerad lagstiftning allteftersom tekniken har ökat våra möjligheter att röra oss snabbare, till lands, till sjöss, i luften. I viss utsträckning har justitiedepartementet inlett ett arbete på att avkriminalisera smärre förseelser. Jag tycker att det är en riktig väg. Det är något som man kanske kan arbeta ytterligare med utan alltför stora risker för att samhällets rättsordning fördenskull skall upplösas.

Om det inte är fallet, är det samhällets skyldighet även i framtiden att omhänderta den dömde, att sörja för straffverkställigheten. Frihetsberövande kräver säkerhetsåtgärder antingen i form av byggnadstekniska konstruktioner och kanske kommunikationstekniska eller genom ofantligt ökade personalresurser. Vilken väg som än väljs rör det sig om kostnadskrävande åtgärder. Svårigheten i dag ligger ändå framför allt på själva vårdplanet. Jag delar justitieministerns här uttalade uppfattning att vi bör syfta mot en effektivare och humanare kriminalvård. Men knuten att lösa är ju hur man skall kombinera dessa två kvalitetskrav på kriminalvårdens område, effektivitet och humanitet. Jag är övertygad om — och det har föregående talare här varit inne på; jag är helt överens med dem som har sagt det — att det enda som kriminalvården därvidlag kan stödja sig på är kriminologisk forskning. En sådan forskning är ju också i gång här i landet, även om den tyvärr påbörjats alltför sent. Ännu vet vi inte ens — såsom redan sagts och som jag vill stryka under — vad det är som gör en människa kriminell.

Jag vill gärna tacksamt understryka betydelsen av att justitieministern i höstas tillkallade sakkunniga för en systematisk forskningsplanering om kriminalvården.

Men inte klarar man hela problematiken kring fångvårdsanstalternas utformning därmed. Detta var utgångspunkten i det ganska måttfulla men som jag tycker väl grundade angrepp som jag inledningsvis gjorde på justitieministern. Från mitt partis sida vill vi betona nödvändigheten av en forskningsplanering som är mera mångsidig än vad den nu tillsatta arbetsgruppen synes vilja syssla med. Det är oerhört viktigt att lära sig mäta rehabiliteringseffekten.

Att det kommer att kosta mycket pengar måste vi vara beredda på. Tyvärr talar nog erfarenheterna inom kriminalvården för att svårigheterna är mycket stora att få finansdepartementets gehör för en satsning på en rikt differentierad vård och terapi, eftervård och frivård. Har månne justitieministern hittat någon metod att knäppa upp portmonnän, så att t.ex. ett nytt ungdomsfängelse kan planeras och utföras så att det anpassas till modern kriminalvård? Jag hoppas det och hoppas också att justitieministerns uttalande att vi inte skall bygga flera Kumlaanstalter har en fast grundval. Vi får vara beredda på att det kommer att kosta mycket pengar, men för egen del förordar jag utan tvekan en sådan satsning. Jag räknar med, herr talman, att möjligheten att rädda människor — kanske en människa — till ett meningsfyllt liv, ett liv i fred med sig själv, med andra och med samhället är någonting som knappast kan uppskattas i pengar. Så stort är dess värde. Herr talman! Beträffande punkt 17 har jag som sagt samma yrkande som utskottet, men på en senare punkt ber jag att få återkomma med yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Man får ibland rätt otacksamma uppgifter i det här huset, och jag känner att jag har en sådan nu. Jag lyssnade till fröken Ljungbergs anförande med stor njutning som jag ofta gör, eftersom hon ju använder ett så vackert språk. I dag hade hon också så bra saker att säga, och det gjorde det hela fulländat. Det är klart att vi kanske inte är så eniga om vi går in på detaljer, men jag tror i alla fall att fröken Ljungbergs inställning bärs upp av en sådan vilja i dessa frågor att vi kan sägas stå mycket nära varandra i bedömningen, och detsamma gäller även herr Mundebo. Beträffande de här frågorna är i varje fall stora grupper inom riksdagen mycket eniga om målen och medlen, och vi är också eniga om den nuvarande utvecklingen inom kriminalvården. Givetvis försöker vi att hänga upp en diskussion på skröpliga alternativ. Fröken Ljungbergs anförande var ju riktat speciellt till justitieministern. Av den anledningen behöver jag inte skylla på bristande kompetens att ge mig in på en debatt med henne, utan kan hänvisa till formaliteten att hon via protokollet debatterat med justitieministern. Men åter till den krassa verkligheten och till det som vi brukar diskutera i samband med sådana här frågor. Jag finner mig då nödsakad att till herr Mundebo, som här pläderar för reservationerna vid denna punkt — han är den ende som gjort det — rikta en påminnelse om att det är just rättsväsendet som har fått ökade resurser, om vi jämför med andra områden av samhällslivet. Det är rättsväsendet som i år liksom tidigare år har fått de stora personalökningarna. Då bör väl herr Mundebo liksom jag kunna glädja sig åt den kraftiga satsningen i år på frivården, och då tycker jag det hade varit snyggare om vi hade sluppit det något suddiga yrkandet i reservationen 5 a om inrättande av ytterligare fem tjänster i kriminalvårdsstyrelsen — vad de tjänstemännen nu skulle syssla med. I och för sig tror jag säkert att det finns behov av mer tjänstemän, men jag tycker att det hade varit trevligare om reservanterna hade skrivit vad de avsåg med dem. Med den avvägning som gjorts, där rättsväsendet och alltså även kriminalvården har fått en så stor ökning av resurserna jämfört med andra samhällsområden och där satsningen har skett just på det område som vi anser vara det väsentligaste, nämligen frivården, innebär det väl något av en västgötaklimax att framföra ett sådant yrkande som man gjort i den reservationen. Utredningskravet har vi debatterat flera gånger tidigare. Jag vill för ordningens skull fästa uppmärksamheten på att det inom kriminalvården pågår utredningar, vilkas arbete inte skulle effektiviseras genom att ytterligare en utredning tillsattes. I stället skulle det kanske trassla till hela arbetet. Inom fångvårdens byggnadskommitté pågår sålunda ett arbete som har givit praktiska resultat, symboliserade genom det av fröken Ljungberg citerade uttalandet av justitieministern. I den utredningen har man utöver byggnadsteknisk och organisatorisk sakkunskap även speciella sakkunniga i de funktioner byggnaderna skall ha. Likaså har man inom anstaltsvårdsutredningen arbetat intensivt. Detsamma gäller de speciella sakkunniga för forskningsplaneringen. Det gäller nu att komma i gång med forskningen, så att vi får material och möjligheter för framtida bedömningar. Jag tror med andra ord att vi har så pass mycket utredningsarbete på gång som vi skäligen kan göra anspråk på, och det tjänar saken bäst att de utredningarna får arbeta fram sina förslag enligt de linjer och det synsätt på kriminalvården som enligt min mening nu omfattas av långt flera än tidigare, inte minst i detta hus. Det tycker jag lovar gott för framtiden. Därför tycker jag också att det hade varit välgörande om vi hade kunnat samla oss omkring ett enhälligt utskottsutlåtande. Men då vi nu inte kunnat göra det, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergman försäkrade att vi ligger nära varandra i bedömningen av kriminalvårdspolitiken. Jag hoppas att så är fallet. Jag finner det nämligen vara av stort värde att det finns en bred uppslutning kring bedömningen av dessa frågor.

Jag menar att man inte kan påstå att det är en god utdelning när departementschefen förordar 4 av de 26 tjänster som kriminalvårdsstyrelsen begärt, varav styrelsen med utförliga motiveringar prioriterat 15. Det torde inte uppkomma några problem när det gäller att ge de ytterligare tjänster som vi föreslagit arbetsuppgifter inom kriminalvårdsstyrelsen.

På detta område finns det några utredningar som berör gränsfrågor men icke någon som berör just kriminalvårdens mål, inriktning och utformning. Låt oss tillsätta denna utredning för att därmed få en bättre grund för kriminalvårdspolitisk debatt och kriminalvårdspolitiska beslut!

Herr talman! Fröken Ljungberg gick in på frågan om Kumlaserien och stora fångvårdsanstalter över huvud taget. Hon sade några ord som jag uppfattade såsom kritiska mot de uttalanden som justitieministern gjort. Herr Geijer får naturligtvis svara för sig själv. Jag vill bara säga att kritiken mot Kumlaanstalten har uttryckts inte minst från oppositionens håll. I den debatt som vi förde i första kammaren i november 1967 preciserade jag kritiken mot de stora fångvårdsanstalterna mycket utförligt. Fröken Ljungberg är naturligtvis inte omedveten om de stora nackdelarna med denna anstaltstyp. 1) Den utredning om gjordes 1959 var från vårdsynpunkt helt meningslös. Man betraktade, när man genomförde utredningen, i stort sett inte fångvårdsanstalter som inrättningar för vård. 2) I stora fångvårdsanstalter råder mycket dålig kontakt mellan anstaltschefen och de intagna. 3) I Kumlaanstalten har den lilla gruppens princip — d.v.s. principen om terapi inom en liten grupp, som inte bör vara större än 10 personer — förfuskats dels genom att grupperna är på 20 personer vardera, dels genom att det finns fyra sådana grupper i varje hus. 4) Den höga muren var bl.a. avsedd att medföra större frihet inom Kumlaanstalten. Men det blev aldrig så. Det finns massor av olika slags murar också inom denna anstalt. 5) Inom en stor anstalt blir det en betydande byråkratisering. De indirekta kontakterna ökar och de direkta kontakterna minskar. Man får då en ytterligare markering av den opersonliga atmosfären. 6) Man kan mot Kumlaserien invända att den genom de väldiga investeringar som den kräver låser fast delar av svensk kriminalpolitik för årtionden framåt. Jag har därför hela tiden varit kritisk mot Kumlaserien och hälsar med stor glädje att det nu hissats signaler om att den gamla politiken håller på att omprövas.

Herr talman! Jag har den allra största respekt för herr Ahlmarks syn på dessa frågor och kanske ännu större respekt för hans kapacitet när det gäl ler att uppfatta sammanhang. Ändå har han antingen avsiktligt missförstått mig — vilket jag möjligen kan misstänka — eller begagnat tillfället att ge uttryck åt ett kriminalvårdsprogram vars aktualitet jag gärna understryker. Min kritik mot justitieministern bottnade ju i att jag tycker att det i dag är för lättvindigt att säga att vi icke skall bygga fler Kumlaanstalter. Vi måste veta en smula mer om vad vi skall bygga för att kunna klara samhällets uppgift att omhänderta dem som är ådömda frihetsstraff. Jag tror att det finns andra möjligheter. Jag bedömde det som mera kostsamt att utnyttja dessa möjligheter än att göra som man gjort vid Kumlaanstalten, och jag önskade att justitieministern skulle finna vägar att få fram pengarna till detta.

Herr talman! Vi får under kommande år en fortsatt utbyggnad av frivårdens allmänna resurser. Fortfarande gäller emellertid att denna sektor inte har resurser som svarar mot behoven. Frivårdsklientelet växer år från år, och arbetet har av olika skäl blivit mera betungande. Det behövs därför på olika punkter större resurser. Kriminalvårdsstyrelsen har föreslagit 25 assistenttjänster vid fångvårdsanstalterna för att på ett bättre sätt förbereda de intagnas frigivning. Var och en med erfarenhet av svensk kriminalvård vet att det nu finns brister på detta område, att frigivningen alltför många gånger är otillräckligt förberedd. En under 1969 genomförd undersökning vid fångvårdsanstalten Hall visade att 40 procent saknade arbete vid frigivningen och att kontakten mellan anstalt, skyddskonsulent och arbetsförmedling var påfallande dålig. även om dessa siffror inte är representativa för hela anstaltsorganisationen är de allvarliga nog. Departementschefen tar inte ens upp någon del av kriminalvårdsstyrelsens förslag på denna punkt. Vi anser att åtminstone ytterligare fem tjänster bör inrättas för denna centrala uppgift. I reservationen vid denna punkt framhålles också att de medel som beräknas för samarbetsorganet för idrottsoch bildningsverksamhet är mycket små och att medelstilldelningen är begränsad till endast ett mindre antal anstalter. Vi menar att ytterligare 100 000 kronor bör anvisas för detta ändamål. Ännu en anslagsoch personalfråga berörs i reservationen vid denna punkt, nämligen begäran om ytterligare fyra tjänster som fångvårdspastorer. Nu finns tre tjänster som fångvårdspastor och dessutom vissa uppdragsersättningar för arvoden. I början av denna månad hölls i Uppsala en konferens om den andliga vården vid våra fångvårdsanstalter. Denna konferens hölls i kriminalvårdsstyrelsens regi. Här framhöll de nuvarande resesekreterarna att de starkt har upplevt de otillräckliga resurser som nu står till buds för att möta det av alla erkända behovet av dessa tjänster inom kriminalvården. De bekräftade också att praktiskt taget alla intagna välkomnade denna möjlighet till samtal med människor som har intresse och tålamod att lyssna. Den andliga vården har möjlighet att möta sådana behov som inte fångas upp av de andra kontakter utifrån som de intagna kan ha. Jag tror att det vore väl använda medel om man inrättade dessa tjänster. Slutligen förordas i reservation vid denna punkt vissa utredningar och initiativ beträffande anstaltsvården. Det rör sig om förslag till anläggningar av hemliknande karaktär, normer för de intagnas medinflytande i fångvårdsanstalternas verksamhet och försök med en omfördelning av behandlingstiden på anstalt så att mera tid kan ägnas åt rent vårdmässiga aktiviteter. Det är viktigt att dessa frågor kan lösas utan dröjsmål, och jag tror att ett uttalande av riksdagen på denna punkt skulle vara till fördel för ärendenas fortsatta handläggning. Herr talman!

Herr talman! Jag skall inte säga så mycket. Vi har ju tidigare anfört de argument som är giltiga i detta sammanhang, och vi har också tidigare haft anledning att kommentera expansionen i fråga om frigivningsoch återanpassningsverksamhet. Frågan om samarbetsnämnder m.m. har vi också diskuterat tidigare. En ny detalj, som icke förut är kommenterad, är emellertid yrkandet att man skall ordinariesätta fyra tjänster som fångvårdspastorer. Den verksamhet som dessa tjänster skulle svara mot är emellertid redan i gång. Nu utgår nämligen ersättning till personer som förrättar gudstjänster, andakter o.s.v. Det är alltså egentligen fråga om att arvodesatt verksamhet skulle bli ordinariesatt. I utlåtandet sägs det att belastningssiffrorna på detta anslag tyder på att något behov av mer pengar inte föreligger. Med dessa ord och med hänvisning till vad som tidigare anförts yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under ca 15 års tid har ABF i Malmö bedrivit en rätt omfattande fritidsoch studieverksamhet vid fångvårdsanstalten i Malmö — och med gott resultat. Vi har fått en bred uppslutning och ett gott förtroende från såväl anstaltsledningen som de intagnas förtroenderåd, och vi har också haft en värdefull hjälp av studerande vid socialhögskolan i Lund. Nu har vi presenterat ett genomgripande, utökat programförslag avseende tiden 6 juli 1970—19 juni 1971. Det är resultatet av ett lagarbete som utförts av anstaltsledningen, tillsynsoch arbetsledarpersonalen, de intagnas förtroenderåd, lektor Sven Marke vid socialhögskolan i Lund samt ABF i Malmö. Målsättningen är att ge de intagna en reell möjlighet att delta bl.a. i den vuxenutbildning som i dag omfattar allt fler grupper i samhället. Den totala kostnaden för denna verksamhet för hela försöksåret sedan studiestatsbidraget frånräknats blir cirka 57 000 kr. Jag tror att speciellt denna verksamhet skulle vara av mycket stor betydelse. Det finns ett par andra punkter i motionen 236, som jag tillsammans med sju medmotionärer i denna kammare har lämnat in och som är likalydande med motionen 135 i första kammaren, undertecknad av fru Margit Lundblad m.fl. Jag skall inte närmare redogöra för dem, men de tar upp andra aktuella studiefrågor som inte är så kostsamma men som säkerligen skulle medföra en stimulerande och <:kontaktskapande verksamhet i det dagliga livet på den fångvårdsanstalt det gäller. Förslaget om försöksverksamheten har av kriminalvårdsstyrelsen mottagits i positiv anda, men man har förklarat att man för närvarande saknar ekonomiska resurser för att genomföra studieplanen. Utskottet har behandlat dessa motioner och skriver: »Enligt vad utskottet erfarit fortgår den påbörjade försöksverksamheten i mindre skala. Utskottet har anledning utgå från att kriminalvårdsstyrelsen i ett mer allmänt sammanhang tar upp de i motionerna berörda och väsentliga frågorna till behandling. — — Någon särskild medelsanvisning bör dock nu inte komma i fråga.» Det borde inte ha varit alltför betungande för utskottet att tillstyrka motionerna I: 135 och II: 236 med hänsyn till vad som redan har uträttats på området under många år och med stöd av frivilliga krafter och med hänsyn till vad som nu föreslås i blygsam skala. Jag hoppas att kriminalvårdsstyrelsen så snart som möjligt får de resurser som behövs för att klara denna verksamhet. Jag har inget yrkande.
Herr talman! Bara några ord om tjänsterna som fångvårdspastor. Det är riktigt att det finns arvoden för deltidsengagerade krafter inom den andliga vården vid fångvårdsanstalterna. Det är dock en allmän erfarenhet, som gäller också denna sektor, att om man inrättar fasta tjänster, kan man få större stabilitet och effektivitet inom verksamheten. Ett bifall till reservationen skulle möjliggöra inrättande av en heltidstjänst inom varje kriminalvårdsräjong, och jag tror att det skulle vara synnerligen värdefullt för just stabiliteten och effektiviteten inom denna verksamhet.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av de likalydande motionerna I: 664 och II: 808. I dessa motioner yrkar vi, att det skall beredas möjlighet för frigivna interner att i frivårdsoch resocialiseringssammanhang komma i åtnjutande av en hygglig bostad. Vi menar att resocialiseringen bör ske i så normaliserad miljö som möjligt. En sådan bostad kan beredas de frigivna genom att samhället dels ger möjlighet till en viss prioritering på bostadsmarknaden, dels ger bidrag för att göra det möjligt för de förutvarande internerna att komma i besittning av en köpt lägenhet. Vi begär vidare i motionen, att förutvarande interner, eftersom de i allmänhet kommer från skikt inom befolkningen som har föga eller ingen yrkesutbildning, skall beredas möjligheter till bättre yrkesutbildning.

I sitt utlåtande anför utskottet: »Förslaget om utredning m.m. i motionerna I: 664 och II: 808 ansluter delvis till vad som kan prövas i den nämnda försöksverksamheten där bostadsmöjligheterna i familjemiljö har tagits upp liksom arbetsoch yrkesutbildningsfrågorna. Någon riksdagens åtgärd kan inte anses erforderlig.» Jag har ganska noga läst kriminalvårdsstyrelsens petita för 1970/71, där den experimentverksamhet som statsutskottet hänvisar till finns beskriven. Man tänker sig att bostadsfrågan skall lösas genom att ett frivårdshotell förläggs till Sundsvall. Därutöver är det också påkallat, framhåller kriminalvårdsstyrelsen, att ha tillgång till inackorderingsmöjligheter i familjemiljö. Tillgång bör också finnas, påpekas det i kriminalvårdsstyrelsens petita, till helskyddad sysselsättning på frivårdsverkstad i kriminalvårdsstyrelsens egen regi liksom till halvskyddade platser i civil industri. Platser bör också, framhåller man vidare, tillförsäkras klientelet i den omskolningsverkstad och den arbetsvårdsinstitution som finns i staden. När det gäller det senare instämmer jag i vad som sägs om de experiment man tänker göra i Sundsvall. Jag tycker det är helt riktigt att man försöker forcera fram kunskap om hur sådan verksamhet skall kunna bedrivas som ger denna grupp utslagna människor i samhället en förbättrad yrkeskunskap. Men om man vid lösandet av bostadsproblemen går in för s.k. frivårdshotell, som man här talar om, eller inackordering i familjemiljö, tycker jag inte det är tillfredsställande. Jag är visserligen övertygad om att en del av de människor, vilkas problem man här försöker lösa, kan bli resocialiserade genom att få tillgång till övergångsbostäder i s.k. kate gorihus.

Man flyttar alltså människor från anstalt till anstalt. Även om detta kan vara en väg för några till resocialisering är det säkert inte vägen för alla. Vi vill med vår motion ge dem som kan ta ett sådant ansvar möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och att få en ordentlig bostad och yrkesundervisning utan den speciella övervakning och kategoristämpel som det innebär att bli sammanförd med andra tidigare interner i en sådan kategoribostadstyp. De erfarenheter vi har av detta system är inte de allra bästa. Man har nämligen en liknande verksamhet genom Skyddsvärnet i Göteborg. I hotellet Klippan i Göteborg finns också ett antal relativt moderna och hyggligt ordnade kategoribostäder som likväl mer eller mindre är av anstaltskaraktär. Det finns också möjligheter i Göteborg i ett liknande hem för alkoholsjuka som är placerat på Hisingen i Lundby Nordgård — där det finns ett antal platser till förfogande även för sådana som skall resocialiseras efter internatvistelse. Kostnaderna för dessa bostäder lig ger vid ungefär 40 kr. per dygn, inkluderande mat och logi. Den enskilde får betala 12 kr. själv, och resten skjuter kriminalvårdsstyrelsen till. Inte heller dessa anläggningar är alltså särskilt billiga. Det kunde i vissa sammanhang vara billigare att lösa in en lägenhet i HSB eller något annat kollektivbyggnadsföretag och låta den enskilde — naturligtvis under skyddstillsyn — få känna att samhället har förtroende för honom och tror att han har möjlighet att klara sig själv. Det har sagts att »en gång brottsling, alltid brottsling», därför att man hela tiden hamnar i samma miljö. Gustav Jonsson och makarna Inghe har påvisat hur utslagenheten i samhället bygger vidare från generation till generation. Vi har velat skapa förutsättningar för en annan bedömning för att försöka bryta denna trista utveckling. Det skulle då vara rimligt och möjligt, tycker vi, att i den experimentverksamhet som det här talas om infoga också detta experiment. Jag har inte kunnat i det material som jag har föredragit här finna någon redovisning för att en sådan experimentverksamhet skall ske. Jag har därför en fråga till utskottets föredragande: Har utskottet tänkt sig att foga in pekpinnar om att man i experimentet eller utöver experimentet också skall pröva sådana bostadsformer som vi i motionen har efterlyst? Jag vill tillägga att utslagenheten tar sig uttryck också i svårigheter för denna grupp av människor att få bosättningslån på samma villkor som andra människor. En människa som är samhällstillvänd och som kanske egentligen inte behöver något bosättningslån har möjlighet att få det, men en socialt utslagen har praktiskt taget ingen möjlighet att få ett bosättningslån.

Detta är normalt inte någonting som utmärker den grupp av människor som de som har undertecknat motionen vill försöka återföra till samhället — jag talar nu för den motionen, även om den inte är uppe till behandling nu, därför att den på ett utmärkt sätt kompletterar den motion vi har lagt fram om resocialiseringsarbete för tidigare interner. Vi lyssnade allesammans i kammaren till Blenda Ljungbergs balanserade inlägg. Vi tycks alla känna varmt för socialt utslagna människor, men ändå vill samhället inte satsa ordentligt och vettigt på att hjälpa dem. Jag har, herr talman, inte något speciellt yrkande, men jag hoppas att jag har kunnat uttrycka vad en aktuell och intresserad opinion i den här frågan söker sig fram till. Jag hoppas att vi skall kunna anvisa medel så att motionens syfte nås, och jag tänker återkomma i ärendet.
Herr talman! Jag kan säga att den sista motionen som herr Sörenson talade om behandlas under femte huvudtiteln och kommer troligen upp till behandling någon gång efter påsk. Man får se vilken ställning riksdagen då tar till den. Beträffande den motion som behandlas nu om försöksverksamhet med bostadsmöjligheter i familjemiljö vill jag säga att vi inom utskottet anser att detta inryms i Sundsvallsexperimen tet, om jag får uttrycka mig så. Man har inte tagit ställning till ägarformen som sådan för bostäderna. Det är en nyans som inte är intressant utan det är själva bostaden som är det intressanta. Såvitt jag kan bedöma — jag har styrkts i den bedömningen genom att rådfråga avdelningens sekreterare — är detta ett alldeles klart besked att vad motionen har tagit upp kommer att beaktas i utredningsverksamheten i Sundsvall.

Herr talman! Jag ber att få hänvisa till vad jag anfört tidigare i dag beträffande frågan om kriminologisk forskning. Med den hänvisningen yrkar jag bifall till reservationen 7 vid punkten 21:

Herr talman!

Detta anslag tillkom ju förra året. Riksdagen avslog då motioner om statsbidrag till Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering men framhöll samtidigt att organisationen gjort värdefulla insatser som förtjänade statligt stöd. Därför inrättades detta nya anslag med syfte att möjliggöra en utvidgning av den sociala verksamheten. visas vissa uppgifter rörande medelsanvändningen och kriminalvårdsstyrelsens disposition av detta anslag. Dessa uppgifter i motionen har inte bestritts. De visar att det finns många diskutabla inslag i hanteringen av detta ärende. Vi vill emellertid inte nu diskutera medelsanvändningen under innevarande budgetår. Däremot vill vi för kommande budgetår framhålla att målet, att medel skall disponeras för att utvidga den sociala kontaktverksamheten, kan inrymma bidrag till såväl centralt som lokalt organiserade insatser. Vi vill också framhålla att inga andra villkor rörande medlens användning bör ställas upp än de som fordras för att dessa mål skall uppfyllas. För att lokalt organiserade aktiviteter skall bli bra fordras ofta centralt inspirerade insatser.

Vad det gäller är ju att utnyttja människors ideella och frivilliga insatser på effektivaste möjliga sätt. Vi har, herr talman, genom ett särskilt yttrande velat markera denna uppfattning.
Herr talman! Det har ju på senare år skett en vitalisering av den kriminalpolitiska debatten här i landet. Många fler än förr har deltagit i diskussionerna. Med starka ideella bevekelsegrunder har ett stort antal människor under de senaste åren kommit in i debatten om brott, straff och kriminalvård — och har också ofta praktiskt engagerat sig för interners återanpassning till normalt samhällsliv. Det är nog få som förnekar att Riks förbundet för kriminalvårdens humanisering, KRUM, har betytt mycket för den debatten. Kritiken mot Kumlaserien av fångvårdsanstalter, kravet på en långt större satsning än i dag på frivården och behovet av förtroenderåd för de intagna är förslag och idéer som har engagerat många medlemmar av KRUM. De har redan börjat påverka politiken och kommer att göra så alltmer. Därmed är det naturligtvis inte sagt att man kan instämma i allt vad KRUM, och enstaka KRUM-medlemmar, har sagt och gjort. Det vore ju konstigt om inte mycket vore starkt kontroversiellt och om inte rollen som samhällskritiker och opponent ibland leder till uttalanden som kan diskuteras. I vår motion I:677 och II: 524, som har undertecknats av ledamöter från de tre demokratiska oppositionspartierna understryker vi också det. Men vi lägger också till följande mening: »Vi anser det däremot värdefullt att den kriminalpolitiska debatten stimuleras och att nya krafter på olika ställen i vårt land engageras i praktiskt arbete för humanisering av kriminalvården och återanpassning till normalt samhällsliv av intagna och f. d. intagna.» Den här debatten gäller alltså inte alls om vi gillar allt det som KRUM har gjort och sagt. Den handlar inte heller om det rimliga i att KRUM får statsanslag. Den saken har riksdagen redan godtagit genom sitt beslut förra året. Då sade utskottet: >De insatser på området som gjorts av skilda organisationer, bland dem riksförbundet , måste anses vara mycket värdefulla. Motionernas yttersta syfte anges också vara att få resurser för att utvidga den sociala verksamheten. Enligt utskottets mening bör därför medel anvisas i sådant allmänt syfte och i den omfattning som föreslås i motionerna.» Vad vi nu diskuterar är i stället anslagets konstruktion. Vi kan beklaga de fortsätta motsättningarna mellan krimi nalvårdsstyrelsen och Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Men de är tyvärr ett faktum för närvarande. KRUM ansökte om 50 000 kronor för att användas på det sätt som organisationen själv ansåg gagna sitt eget och riksdagsbeslutets syfte: att ge stöd åt den sociala verksamheten. Man ville bilda flera KRUM-föreningar på orter där det finns fångvårdsanstalter. För det behövs något av central reseoch kansliverksamhet, vilket herr Mundebo också med rätta inskärpte. Det motiverades utförligt i en motion till riksdagen förra året. Men kriminalvårdsstyrelsen sade nej till denna ansökan. I stället föreslog kriminalvårdsstyrelsen att KRUM skulle få 40 000 kronor för främst lokal verksamhet, men bara 53000 av dem skulle få användas för riksorganisationen. Det ställdes också några andra villkor. KRUM ansåg att de villkoren stred mot rimliga principer och sade nej till pengarna. Vi kan ha vilken mening som helst om KRUM:s beslut. Själv tycker jag att man borde ha tagit emot pengarna men samtidigt kritiserat villkoren. Men här kan vi tycka vad vi vill. Läget är ändå det att kriminalvårdsstyrelsen har avslagit KRUM:s ansökan och KRUM har sagt nej till kriminalvårdsstyrelsens förslag. Därmed är det uppenbart att konstruktionen av anslaget är olämplig. Riksdagen borde bevilja KRUM ett statsanslag som går direkt till organisationen. Man skall inte behöva gå omvägen över kriminalvårdsstyrelsen. Principiellt är det också betänkligt att en organisation som starkt har kritiserat en statlig myndighet sedan skall bli beroende av just den myndigheten när statsanslagen betalas ut. Det försätter ju både organisationen och myndigheten i en mycket besvärlig situation. Nu hoppas jag att olika förändringar kommer att leda till en avspänning mellan KRIM och KRUM. Men jag tror också att en förändring av stats anslagets konstruktion skulle underlätta en sådan avspänning. Om de principerna har statsutskottets majoritet ingenting att säga. Det tycks ha gått prestige också i förra årets kompromiss här i riksdagen. Det är trist för alla inblandade parter. Framför allt är det trist för den opinion i landet som har engagerats i debatten om hur vår kriminalvård kan göras mer human och mer inriktad på att hjälpa människor tillbaka till ett normalt samhällsliv.

Herr talman! Anslaget under denna punkt rör mycket betydande belopp, 386 miljoner kronor.

Hemkonsulenterna var under många år knutna till hushållningssällskapen och ägnade sig i huvudsak åt lanthushållen. Det blev så småningom ingen större skillnad mellan lanthushåll och stadshushåll. Gränserna suddades ut. Hemkonsulenternas verksamhet = utsträckte sig i princip till att gälla alla slags hushåll. När hushållningssällskapen förlorade sina resurser genom omorganisationen på lantbrukets område, där lantbruksnämnderna i stället tillfördes huvuddelen av de uppgifter som hushållningssällskapen hade haft, följde hemkonsulenterna med till lantbruksnämnderna. Det har emellertid visat sig vara en mindre lämplig anknytning. I statsverkspropositionen föreslås i anslutning till ett utredningsförslag att hemkonsulenterna skall föras administrativt till länsstyrelserna.

Hemkonsulenterna skulle alltså enligt denna uppfattning administrativt knytas till landstingen. Det är alltså vad reservationen 1 ger uttryck för. Vi förmenar att det skulle vara den förnuftigaste ordningen. Man skulle få ut det bästa arbetsresultatet och man skulle bäst föra hemkonsulenternas tidigare onekligen förnämliga arbete vidare genom att organisatoriskt knyta verksamheten inte till länsstyrelserna, som föreslås i propositionen, utan till landstingen. Herr talman! Med detta ber jag få yrka bifall till reservationen 1 a av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag kan på det livligaste instämma i vad herr Andersson i Knäred hade att säga om det förnämliga arbete som hemkonsulenterna har utfört och utför. Deras verksamhet är utan tvekan av stort värde när det gäller konsumentupplysningen. Denna uppfattning har också hemkonsulentutredningen redovisat i sitt betänkande. Vid en principiell bedömning av verksamhetens omfattning har hemkonsulentutredningen tagit upp den genomsnittliga folkmängden per konsulent för närvarande. Denna varierar men är i medeltal enligt utredningen 239 000 personer per konsulent. I Malmöhus län och i Göteborgs och Bohus län betjänar emellertid en konsulent närmare 700 000 personer. Detta ger vid handen att dessa två län har det största behovet av ytterligare vartdera en konsulent. Mot denna bakgrund väcktes i början av detta års riksdag två motioner, 1:470 av herr Magnusson och II: 543 med mitt eget namn som det första. Medmotionärerna är representanter för de fyra största partierna, och vi har föreslagit att de nämnda länen måtte erhålla ytterligare en konsulent vartdera, varigenom det skulle bli två i varje län. Om detta förslag skriver utskottet att frågan om en vidgning av resurserna bör >»anstå till den slutliga prövningen av utredningsförslagen>. Det är alltså hemkonsulentutredningens och konsumentutredningens resultat som man här vill pröva. Jag vill bara uttala den förhoppningen att vid den slutliga prövningen skall följa vad utredningen och motionärerna har föreslagit, så att vi kan få ytterligare en hemkonsulent i vartdera av de nämnda länen. Detta är den första förutsättningen för att vi skall kunna få en effektiv konsumentrådgivning. Jag vill också uttala den förhoppningen att innan denna slutliga prövning är gjord det inte skall göras några större förändringar i form av flyttningar av de konsulenter som finns, eftersom detta kunde medföra ytterligare förändringar. Övergången bör vara så mjuk som möjligt med tanke på såväl den allmänhet som konsulenterna skall betjäna och som vill ha och behöver konsumentupplysning som dem som skall lämna upplysning. Det är endast dessa förhoppningar som jag velat anföra i anslutning till den tidigare nämnda motionen. Jag har, herr talman, med anledning av motionen inget yrkande utan ansluter mig till reservationen 1 a.
Herr talman! Den reservation som föreligger till statsutskottets utlåtande nr 12 berör som herr Andersson i Knäred redan har sagt huvudmannaskapet för hemkonsulenterna. Utskottet = säger: >Frågan om den lämpliga regionala anknytningen har, som förbundet vidare anfört, samband med inriktningen av hemkonsulenternas verksamhet, vilken behandlats av hemkonsulentutredningen.> Konsumentutredningen säger också att i dagsläget allt talar för att hemkonsulenterna skall vara anknutna till länsstyrelserna.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

Herr talman! Det kan finnas viss anledning att något kommentera denna debatt omkring hemkonsulentverksamheten. Jag tror nämligen att man gör en felbedömning, om man anser att man nu tar ståndpunkt till en organisationsfråga som endast avser dagsläget. Det är mycket viktigt att man förstår att den lösning som föreslagits av Kungl. Maj:t och som utskottet har accepterat är en lösning på längre sikt. Jag tillåter mig att göra en liten kort historieskrivning. Hemkonsulentverksamheten låg ända fram till 1967 hos hushållningssällskapen, och det var endast ett fåtal landsting som visade något intresse för den. Detta år överfördes verksamheten provisoriskt — det framhöll man mycket kraftigt — till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna. Det var från början utsagt att man slutligt skulle få en annan huvudman såväl centralt som regionalt. På den tiden var verksamheten, som vi vet, i hög grad inriktad på lanthushållen. Sedan har det blivit alltmer allmän konsumentinformation av den. Hemkonsulentverksamheten är över huvud taget mycket ändamålsenlig, och den har visat sig vara utmärkt som vidareförmedlare av konsumentupplysning. Det har blivit upplysning på olika områden. Köpråd i allmänhet är en uppgift. Hushållsarbetets rationalisering, som är nog så betydelsefull i dag, har denna grupp ägnat sig åt, liksom åt budgetfrågor — lika viktiga — och kostfrågor. Det senare vill jag gärna understryka, men jag vill också påstå att detta visst inte är den enda och huvudsakliga uppgiften i dag och inte heller i fortsättningen kommer att vara det. Det är väsentligt att man tänker på detta när man tar ställning till vilken regional huvudman organisationen bör ha. Det stod emellertid ganska klart att det var en stor brist att hemkonsulentkåren inte hade en anknytning till något centralt ledningsorgan. Hemkonsulenterna fick själva sköta ledningen och planeringen av sin verksamhet, priori; teringen av uppgifterna o. s. v. Det kom sedan att utveckla sig en kontakt med konsumentinstitutet som visade sig vara mycket nyttig och som man nu bygger på. Det är värt att lägga märke till i dag att sådan kontakt upprättats inte bara med konsumentinstitutet utan också med prisoch kartellnämnden. Därmed är man inne på dagens beslut. Detta är nämligen ett led i den utveckling mot samordnad information i både kvalitetsoch prisfrågor som riksdagen flera gånger har uttalat sig för. Den är för övrigt ett avgörande inslag i direktiven för den nu pågående konsumentutredningen. Ytterligare ett exempel som visar hur hemkonsulentkåren kan arbeta flexibelt och med många uppgifter är dess insatser när det gäller försöksverksamheten kring de lokala konsumentkommittéerna. Det var ingen svårighet att nå enighet i hemkonsulentutredningen om den centrala anknytningen. Vad sedan gäller den regionala anknytningen har det självfallet hela tiden varit en ambition att hitta en lösning som står sig på längre sikt. Eftersom dessa befattningshavare för ett par år sedan bytte huvudman skall man inte nu föreslå något som skulle vara av tillfällig natur. I hemkonsulentutredningens direktiv stod att den skulle samråda med konsumentutredningen, och det gjorde den naturligtvis. Vi fick inom hemkonsulentutredningen klart besked från konsumentutredningen att om vi föreslog länsstyrelsen som regional anknytningspunkt passade detta den modell som utredningen ämnade fastlägga. Vi har emellertid också noggrant prövat frågan om landstingen som regional anknytning. Till dem som nu ivrar för landstingen vill jag emellertid säga att Svenska landstingsförbundets representanter, som utredningen har samrått med, var ytterligt tveksamma i fråga om att ta emot denna kår. Man ansåg sig inte kunna göra det om man inte fick alla kostnader täckta, och skulle man bygga ut verksamheten skulle även kostnaderna härför täckas av staten. Detta säger jag därför att det ibland har anförts att om denna verksamhet knöts till landstingen skulle dessa visa stort intresse för hemkonsulentverksamheten och denna skulle kunna bli mycket större än med det huvudmannaskap som nu föreslås. Avgörande har emellertid varit — och bör naturligtvis vara — hemkonsulentverksamhetens funktion totalt sett i förhållande till den framtida organisationen för konsumentfrågornas bevakning. Då kan jag inte förstå annat än att vi om vi i dag knöt konsulenterna till landstingen skulle köra in på ett sidospår. Om vi knyter dem till länsstyrelserna blir det en naturlig samordning med priskontoren, och det är ett skäl för länsstyrelsen. I de remissvar som har lämnats har Svenska landstingsförbundet bara sagt sig vara tveksam i huvudmannafrågan på grund av osäkerheten om vilken roll kostinformationen skall spela i hemkonsulenternas arbete. Om man då säger att de har många fler uppgifter än denna faller så att säga den tveksamheten. Utredningen har betonat den uppgiften, men det förefaller sålunda som om den har överbetonats av vissa andra och kommit att spela en alltför stor roll för motionärer och reservanter. Konsumentutredningens på ett tidigt stadium för hemkonsulentutredningen redovisade åsikt i fråga om den regionala anknytningen har sedan mycket klart bekräftats i det remissvar som konsumentutredningen har lämnat.

Utredningen syftar på hemkonsulenternas och priskontorens verksamhet. Sistnämnda organ utgör i administrativt hänseende redan en del av länsstyrelserna, ehuru de erhåller sina huvudsakliga arbetsuppgifter från prisoch kartellnämnden. För hemkonsulenternas del har utredningen i november 1969 i skrivelse till departementschefen förordat en motsvarande administrativ anknytning till länsstyrelserna. Om denna överflyttning genomföres kommer inom länsstyrelseorganisationen att finnas en god administrativ grund för ytterligare utbyggnad av konsumentverksamhet på regionalnivå. Utredningen ser en sådan förstärkning av de regionala insatserna som ett nödvändigt komplement till utbyggnaden av dels de centrala, dels de lokala aktiviteterna inom konsumentpolitiken.»> I fortsättningen förordar konsumentutredningen regionala samrådsorgan. Värt att notera är också att en rad remissorgan har förordat en anknytning till länsstyrelsen, bl.a. alla de statliga organ som har med konsumentfrågorna att göra. Jag vill summera, att om man ser till hemkonsulentverksamhetens inriktning och de områden som skall täckas och till hur denna verksamhet skall fungera som en del i ett system av väl samordnade åtgärder i framtiden och i nuläget, så finner man att länsstyrelsen bör vara huvudman regionalt för verksamheten.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

Herr talman! Under denna punkt har utskottet yttrat sig över två likalydande motioner, som i första kammaren undertecknats av herr Skårman m.fl. och i andra kammaren av mig och några andra ledamöter. Vi har i dessa motioner redovisat vår bedömning av den nuvarande lantmäteritaxan. Vi har framhållit att vi anser att denna taxa är felkonstruerad och i vissa fall för hög. Vi har i motionerna yrkat på en omprövning av den år 1969 fastställda taxan och föreslagit att riksdagen skall begära en skyndsam utredning och framläggande av förslag till en ny, mer rättvisande lantmäteritaxa. Det har visat sig att den höga taxenivån medfört att en rad s.k. »städningsförrättningar»> inte kommer till stånd. Man löser ofta smärre marköverlåtelser genom avtal, som inte fullföljs genom avstyckning eller nyttjanderättseller servitutsupplåtelser. Detta kan på lång sikt, anser vi, leda till att man skapar förhållanden som i framtiden blir svåra för myndigheterna att reda upp. Man skjuter oklarheter i fråga om gränser och andra besvärligheter på framtiden. Det finns konkreta exempel på att man inte beivrat en olaga skogsavverkning därför att en gränsbestämning skulle kosta mer än skogen är värd. Utskottet citerar i sitt utlåtande statsrådsprotokollet och anför att det torde bli anledning att pröva principerna för taxesättningen i samband med behandlingen av frågan om en ny organisation inom fastighetsbildningens och mätningsväsendets område. Jag hoppas att en sådan omprövning kommer till stånd. Jag anser mig av det skälet inte nu kunna ställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Men jag har ansett denna fråga så vä sentlig att jag velat referera vår motion med dessa korta motiveringar.